Fru talman! Lahja Exner påstod att det nu, med anledning av det ställningstagande som utskottet gjort beträffande äldrestödet, skulle kunna ske en nedtrappning i något lugnare takt. Jag uppfattade det som om Lahja Exner — nu sedan hon anslutit sig till Staffan Burenstam Linders förslag — var nöjdare än när det gällde industriministerns förslag. Lahja Exner hävdade att den här avlösningen kunde ske i samma takt som andra tillskott ges. Jag menade i mitt anförande att det finns anledning att resa många och stora frågetecken i det sammanhanget. Min uppfattning är att det kommer att uppstå ett vakuum i den avlösningsprocess som kommer att äga rum, och det är särskilt dystert att det är just de små enheterna som riskerar att råka mest illa ut. Jag kan inte låta bli att göra kommentaren att när vi behandlade detta ärende för mindre än ett år sedan sade socialdemokraterna med hela riksdagens instämmande att man i ett ansträngt sysselsättningsläge inte kan tänka sig en neddragning av äldrestödet. Sedan dess har arbetslösheten för denna grupp ökat kraftigt, från 5 9 till 6,3 76. Som jag sade går var fjortonde tekoarbetare utan arbete. När vi talar om tekostödet vill jag beklaga Lahja Exners uttryck att skillnaden mellan förslagen kan betraktas som felräkningspengar. Det har visat sig att äldrestödet under en kort tid har givit branschen och bygden flera hundra miljoner kronor. Det finns inget annat stöd som kommer i närheten av sådana belopp. Därför är det fel och närmast nonchalant att tala om felräkningspengar. Det låter dessutom skorrande illa i denna kammare med tanke på den socialdemokratiska argumenteringen i fjol, då vi hade att ta ställning till äldrestödets storlek.

Fru talman! Några ord till Elver Jonsson. Jag vågar påstå att Sjuhäradsbygden kommer att få lika mycket pengar med det beslut vi fattar här i riksdagen i dag som med det folkpartistiska alternativet. Med min kännedom om företagens inneboende vilja att, om de har chansen, satsa med tanke på framtiden är jag också övertygad om att de kommer att ta vara på en sådan chans. Vi har i dagarna fått uppgifter från länsarbetsnämnden i det län som är mest berört av tekoindustrins problem, och visst är situationen på arbetsmarknaden fortfarande dyster, men det finns ändå vissa ljuspunkter. Jag vill återge vad som sägs i den rapporten från länsarbetsnämnden, nämligen att hittills i år har 155 personer inom tekoindustrin varslats om uppsägning. Antalet skall jämföras med 423 varslade personer under motsvarande period 1982. Så visst finns det tecken på att vi är på väg åt rätt håll.

Åtgärder av typ äldrestöd kan emellertid användas för att främst hålla konkurrenskraftiga priser. Med åtgärder som t.ex. beredskapslån eller stöd till marknadsföring säkerställs däremot en förbättrad effektivitet hos företagen. Det är bl.a. mot denna bakgrund som äldrestödet på sikt bör avvecklas. Den bedömning som nu kan göras tyder på att en nedtrappning kan påbörjas budgetåret 1983/84. Nedtrappningen av äldrestödet bör mötas med både industripolitiska åtgärder och åtgärder för att utveckla och bredda arbetsmarknaden på de orter där tekoindustrin svarar för den övervägande delen av industrisysselsättningen.” Det är just en sådan politik vi tänker driva, och det är litet svårt att förstå varför den i dag blir kritiserad.
Fru talman! Lahja Exner återger vad som anfördes i fjolårets proposition, den proposition som hon då sade nej till. Därför är det närmast makabert att den nu lyfts fram som den riktiga utgångspunkten för ett ställningstagande. Många bra saker föreslogs i den propositionen, som dessutom hade en annan uppläggning är den nu föreslagna när det gällde den framtida avvecklingen av äldrestödet. Riksdagen har ju varit ense om att detta på sikt skall avvecklas. Det sades då, och det sägs också nu. Men det är intressant att notera att socialdemokraterna då inte kunde tänka sig en enda kronas nedskärning, medan regeringen nu radikalt vill dra ned stödet med ett enda grepp. Utskottsmajoriteten har dock korrigerat regeringens förslag, så att nedskärningen stannar någonstans mitt emellan. Lahja Exner säger att det kommer att bli lika mycket pengar till Älvsborgs län med det föreliggande förslaget som det skulle bli med den uppläggning mittenpartierna föreslår. Jag hoppas att det stämmer, men jag betvivlar fortfarande att det är möjligt. Dessutom finns komplikationen att de små producerande enheterna får det betydligt svårare än storföretagen. Lahja Exner säger vidare att det, även om läget är dystert i Älvsborg, ändå finns siffror som tyder på ljusare tider. Det kan möjligen bero på det faktum att den dåvarande majoriteten i riksdagen på regeringens förslag 1982 drev igenom ett extra offensivt anslag för satsningar i just Älvsborgs län och Sjuhäradsbygden. Det är möjligt att detta ger utslag nu. Därför är vi tacksamma för att den socialdemokratiska nejlinjen på den punkten inte vann kammarens stöd i fjol. Jag vill alltså, fru talman, återupprepa vad jag tidigare sade, nämligen att .det riktigaste är att följa reservation 1. Den innebär att äldrestödet får bibehållas ytterligare en tid. Riksdagen har ju tidigare sagt att det inte får avvecklas med den hastighet som regeringen nu föreslår.

Fru talman! Förra året, när de här frågorna behandlades, opponerade vi socialdemokrater mot en nedskärning av äldrestödet. Vi framhöll att vi flera gånger betonat att äldrestödet successivt bör avlösas av ett mer offensivt stöd till denna bransch. Vi ansåg att de offensiva åtgärderna då inte var tillräckliga. Men när det gäller årets tekoproposition, som vi nu behandlar, kan man på s.

Fru talman! De socialdemokratiska utskottsföreträdarna har inte velat ge någon historik över tekopolitiken och tekoindustrins utveckling. Jag kan mycket väl förstå att de inte velat göra det, för det är alldeles klart att en sådan redovisning skulle visa att den socialdemokratiska tekopolitiken anno 1983 är mycket dålig, eftersom den innebär en nedskärning av det stöd som samhället ger till svensk tekoindustri. Oavsett hur man redovisar det hela är det totalt fråga om en nedskärning. Detta står ju i bjärt kontrast till vad socialdemokraterna sade före valet och till vad man sagt när vi vid tidigare tillfällen diskuterat dessa frågor här i riksdagen. Då har socialdemokraterna hela tiden hävdat att det behövs en ökad satsning. Man har varit otillfredsställd med att regeringen inte föreslagit större belopp, och man har varit otillfredsställd med att det inte satts in ökade restriktioner mot importen. Jag har både respekt och förståelse för dessa synpunkter och dessa krav. Men jag kan inte ha respekt för att man, när man nu har möjlighet att genomföra sina idéer, inte går in för det utan gör helt om. Vi har här hört sägas att alla löften som gavs i valrörelsen inte skulle genomföras med en gång, och det är klart. Men det är ju för sent att genomföra löftena i fråga om tekopolitiken, när vi inte längre har någon tekoindustri. Vi måste genomföra dem omedelbart, om det skall bli någon effekt. Sanningen är, som jag redan har sagt, att man i stället minskar ned stödet. Så sent som i januari i år väckte de socialdemokratiska ledamöterna från Älvsborgs läns södra valkrets en motion, där en hel del krav framfördes. Bl. a. sade motionärerna att stödet skall ligga på minst den nivå som föreslogs i en motion från socialdemokratiskt håll 1982. Och de krav som då framfördes gick längre än regeringens förslag. Vad man nu vill genomföra är något som inte ens når upp till vad den dåvarande regeringen föreslog. Alltså stämmer detta inte särskilt bra överens med verkligheten. Man vill ha globalkvoter — man får inte det, utan man får endast en viss skrivning. Men jag tror att det hade varit vettigt att ha större möjligheter att genomföra globalkontingenter än vad propositionen och utskottsbetänkandet innebär. Det heter t.o.m. i motionen, att om det hemtagningssystem som vi nu har visar sig inte fungera, så skall det avskaffas. Och vi har ju fått en redovisning från socialdemokratiskt håll att systemet inte fungerar. Men man avskaffar det inte utan låter det vara kvar. Samma sak gäller prissättningssystemet. Socialdemokraterna får alltså inte gehör för särskilt mycket av det som de föreslog i januari, och jag undrar hur de känner sig i dag. Egentligen är det ju så att vi andra avstod från att motionera i januari, därför att det skulle komma en proposition. Men nu förstår jag varför socialdemokraterna väckte en motion — det var den enda möjlighet de hade att framföra sina åsikter. Efter allt vad som sades under valrörelsen har resultatet alltså blivit ett minskat stöd till tekoindustrin.Det jag är mest kritisk mot är att man stryper ner äldrestödet så kraftigt som man gör. Det gör inte så förfärligt mycket första året, men andra och tredje året innebär det ganska stora nedskärningar. Det kan få rätt ödesdigra konsekvenser. Det finns en överenskommelse mellan socialdemokraterna och moderaterna. Utan tvekan för socialdemokraterna här moderat politik. Det har redovisats att devalveringen skulle ge så bra effekter för tekoindustrin att man inte behövde vidmakthålla det äldrestöd som man i dag har. Ja, vi har väl inte sett särskilt mycket av det. Vi vet att vi har en konjunkturuppgång, och det visste vi redan i höstas. När jag pratade med länsarbetsnämnden hemma före valet, sade man där att en ljusning var på gång på tekoområdet. Det tyder på att vi får en konjunkturuppgång även inom Övriga branscher, eftersom teko alltid går litet före. Det har vi också sett. Att devalveringen kommer att ge pluseffekter får vi verkligen hoppas. Annars skulle en sådan här åtgärd vara fruktansvärt ödesdiger. Vi måste få pluseffekter genom devalveringen. Annars förlorar vi väldigt mycket på den. När nu tekoindustrin har fått vissa fördelar och har en viss vind i seglen, skall man inte dra ned stödet. Tekoindustrin behöver den vinden så att den åter kan segla ut i litet mer fritt vatten, som kan föra den framåt. Tar vi bort dessa möjligheter för företagen, står de och stampar på samma ställe och kanske t.o.m. går baklänges. Det finns inga siffror som visar på att vi inte behöver vidta åtgärder. Lahja Exner hänvisade till den rapport som vi fick i går från länsarbetsnämnden om att antalet varsel hade minskat. Det är möjligt att det är så. Men rapporten visar också att vi i dag har 108 fler arbetslösa inom Beklädnads än vi hade vid motsvarande tid förra året. Den visar också att vi totalt sett har 220 fler arbetslösa än vi hade vid motsvarande tid förra året. Det finns alltså inte motiv för att säga att vi har ett bättre utgångsläge i dag än vi hade när vi fattade beslut i denna fråga förra året. Därtill skall läggas att vi har 260 fler i arbetsmarknadsutbildning i år än förra året. Vi har 1 631 fler i beredskapsarbete än förra året. Det är inte heller någon stadigvarande sysselsättning, utan dessa människor skall beredas möjlighet att få stadigvarande arbete. Det finns alltså inte motiv för en nedtrappning. Jag beklagar att socialdemokraterna har slagit in på denna linje. Efter allt tal om ursprungsmärkning kan man nästan påstå att det vi fick veta före valet var något av falsk varubeteckning. Globalkontingenterna har varit uppe till diskussion. Jörn Svensson förde ett intressant resonemang, som jag tycker är ganska riktigt när det gäller synen på i vilken mån vi skall tillåta import från lågprisländerna. Även Gunnar Sträng tyckte att det i detta avseende var litet klent beställt i utskottets skrivning. Det tycker faktiskt också jag. Centerpartiets reservation innehåller ett betydligt riktigare och klarare språk. Vi har ett hemtagningssystem som ger företagen möjligheter, men det lägger också på företagen ett ganska stort ansvar. Vi vet att systemet överträds. Det är inte så särskilt bra att så sker. Den förra regeringen begärde att tullverket och kommerskollegium skulle utforma ett förslag till sanktionssystem. Det är nu klart, men man har inte genomfört det. Man borde mycket snabbt ha genomfört förslaget och tagit med det i propositionen. Vi får verkligen hoppas att det kommer snabbt. En uppstramning av detta system utan möjligheter att följa upp det med sanktioner är ett slag i tomma luften och ger ingen som helst effekt. Jag skulle i detta sammanhang också vilja säga att reservation 15 från moderaterna inte är särskilt rolig att läsa. Vad man där skriver är egentligen att de som vill kringgå bestämmelserna kan fortsätta att göra det, eftersom man absolut inte vill vara med om någon strängare kontroll. Sten Svensson gav en släng även åt Eiser och den statliga verksamheten genom att tala om att Holma har nedlagts. Det var kanske litet fel, eftersom det var en moderat handelsminister som hette Staffan Burenstam Linder som var med om att lägga ned Holma. Stora ansträngningar gjordes av oss ledamöter från Älvsborgs län, oberoende av partibeteckning, för att försöka övertyga herr Burenstam Linder om det felaktiga i detta, utan att vi för den skull lyckades med det. Hans Nyhage riktade en mycket hård kritik mot socialdemokraternas tekopolitik. Den kritiken måste rimligtvis också — och i ännu högre grad — gälla den moderata tekopolitiken, eftersom den ger ännu mindre. Sten Svensson skröt ju tidigare med att man hade prutat väldigt många miljoner på det här området. Lahja Exner var inne på en del frågor om att locka folk till tekoindustrin. Jag tycker också att det är viktigt. Men det måste man då göra genom att visa att vi har en positiv syn på tekos utveckling och också skapa förutsättningar för en sådan utveckling. Detsamma gäller utbildningen. Skall vi få ungdomar att utbilda sig inom teko är det nödvändigt att vi har en positiv syn på branschen. Här har ungdomsplatserna betytt en hel del, men vi har svårt att rekrytera ungdomar till den verkliga utbildningen, och det är synd. Vi tycker att de tio miljoner som man tagit upp egentligen är avsedda för att visa att man vill göra någonting, men den uppgiften har ju arbetsmarknadsutbildningen redan tidigare. Sedan tror jag att det är viktigt att vidta åtgärder för att effektivisera Eiserkoncernen. Vi fick ju veta när vi diskuterade Eiser Strump att den här tekopropositionen skulle skapa förutsättningar för en bättre utveckling vid Eiser Strump. Jag vet inte om de beslut som är fattade däremellan verkligen kommer att ge den effekten, i varje fall tror jag inte att de kommer att göra det för Boråsfabriken. Gunnar Sträng sade att han tycker att det skulle vara vettigt och riktigt med löntagarägda företag. Den uppfattningen hade inte den socialdemokratiska regeringen, i varje fall inte när det gällde Eiser Strump. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer som centerpartiet har avgivit.

Fru talman! Det är alldeles riktigt som Lennart Brunander säger att visst är arbetsmarknadssituationen fortfarande ganska bekymmersam på de orter som är ensidigt beroende av tekoindustrin. Det förnekar jag inte alls. Därför är det viktigt att man använder både offensiv näringspolitik och de arbetsmarknadspolitiska instrumenten på ett effektivt sätt. Det finns ändock inom beklädnadsområdet i stort tecken på att vi är på rätt väg. Vi kant.ex. titta på siffrorna för uppsägningar under det här året, alltså från januari till mars, och jämföra dem med fjolårets siffror. I januari 1983 sades det upp 227 personer inom hela branschen. I januari 1982 var motsvarande siffra 320. Det är alltså en helt tydlig nedgång i uppsägningssiffrorna. Vi får hoppas att den trenden håller i sig. De åtgärder som vi beslutar i dag skall också verka i den riktningen. Men det är helt klart att om vi skjuter upp beslutet om äldrestödet och inte lämnar besked om framtiden för branschen, består ovissheten och stagnationen och därmed ökar också sårbarheten för branschen, när alla andra branscher får vind i seglen.
Fru talman! Jag måste bestämt avvisa Lennart Brunanders påstående att min kritik av den socialdemokratiska tekopolitiken i lika hög grad måste innebära kritik av moderata samlingspartiets tekopolitik. Det råder ingalunda likhet mellan den moderata och den socialdemokratiska politiken. Jag kan bara nämna att det råder klara skillnader när det gäller de selektiva stödåtgärderna, som vi anser vara felaktiga men som socialdemokraterna driver hårt. Socialdemokraterna höjer ständigt arbetsgivaravgifterna, medan vi säger nej. Det råder också stora skillnader i fråga om skattepolitiken. Det är tre nog så väsentliga områden för tekopolitiken. Sedan kritiserade jag de upprepade socialdemokratiska löftesbrotten när det gäller tekofrågorna. Den politik socialdemokraterna pläderade för före valet är en helt annan än den de pläderar för efter valet. Detta kritiserar jag, men det kan ju inte rimligen vara en kritik mot moderata samlingspartiet.
Fru talman! Lahja Exner säger att det är riktigt att det är bekymmersamt inom tekoområdet, men att uppsägningarna inte är så omfattande nu som tidigare. Det är möjligt. Jag har inte studerat den siffran särskilt noga. Men det är samtidigt naturligt. Har man sagt upp folk och de har slutat, säger man inte upp dem en gång till. Det viktiga är att man får nyanställningar och kan behålla de människor man har. Det har man heller inte klarat, eftersom arbetslösheten är större i dag än den var vid samma tid förra året. Det talar ett mycket klart och tydligt språk. Det gäller både inom Beklädnads område och andra verksamheter. Jag kan alltså i detta sammanhang inte hitta något försvar för den socialdemokratiska politiken. Jag kan hålla med Hans Nyhage i hans kritik av socialdemokraterna när det gäller vad man sade före valet och vad man säger i dag. Det har jag också ganska klart sagt ifrån. Men nu är det så, att beträffande äldrestödet har moderata samlingspartiet och socialdemokraterna samma uppfattning. Låt vara att Hans Nyhage inte ansluter sig till den. Hans Nyhagedelar såvitt jag förstår min och centerpartiets uppfattning i denna fråga. När det gäller de selektiva stödåtgärderna vet jag inte riktigt var Hans Nyhage står, men den moderata politiken står på en lägre nivå än den socialdemokratiska och den centerpartistiska. Totalt innebär detta ett sämre stöd till tekoindustrin. När det gäller arbetsgivaravgiften har centerpartiet lanserat en idé, att man borde ha differentierade arbetsgivaravgifter. Detta skulle vara mycket positivt för små och medelstora tekoföretag, som i så fall skulle få lägre avgift. Det vore bra om moderaterna ville stödja den tanken.

Fru talman! I denna debatt har från flera håll devalveringens effekter Torsdagen den ifrågasatts. Man säger att devalveringens matematiska nettoeffekt, sedan 19 maj 1983 hänsyn tagits till köp av insatsvaror i främmande valutor vid tidpunkten för devalveringen, inte kan bli särskilt stor. Kostnaderna för råvaror för textiloch konfektionsindustrin uppgick till i genomsnitt 40 20 av saluvärdet 1981 om man ser branschen som helhet. Den matematiska nettoeffekten bör därmed rimligtvis vara ca 10 90. En devalvering med 16 90 innebär att importerade varor blir 19 90 dyrare. Om alla råvaror importeras innebär detta att 40 20 av saluvärdet blir 19 90 dyrare, vilket leder till att saluvärdet höjs med 7,6 26. Kvar av devalveringseffekten på 19 922 bör då alltså bli ca 10 96. Man skall naturligtvis inte ta ut några vinster i förskott, varken när det gäller tekoindustri eller någonting annat, men det finns ändå ganska klara tecken. Vi har vid sammankomster med olika branschorganisationer och näringslivsorganisationer fått bestyrkt att devalveringen i höstas har gett nya, intressanta perspektiv för många företag. Det har nämnts här i debatten att det finns företag i den här branschen som planerar att ta hem produktion som de tidigare haft utomlands. Det finns också företag, bl.a. inom postorder, som planerar att köpa en större andel av sina varor här hemma. Det måste rimligtvis också på längre sikt innebära att vi får fler sysselsättningstillfällen, och då är det alldeles riktigt som Lennart Brunander säger att det väsentliga är att vi får människor till den här branschen, människor som har kunskaper på detta område och som tror på framtiden. Det är därför vi anser att man skall satsa extra på arbetsmarknadsutbildningen, utöver de resurser som finns på det ordinarie anslaget.
Fru talman! Förra året fanns förslag från den dåvarande center-folkpartiregeringen om en nedtrappning av äldrestödet. Nu ändrade vi på det — men faktum kvarstår att förslaget låg där. I år kan vi konstatera att tack vare det moderata gruppförslaget hamnade äldrestödet på en högre nivå än vad som skulle ha blivit fallet om propositionens förslag hade gått igenom. Det får vi inte heller glömma bort i sammanhanget. Faktum kvarstår emellertid att det inte går att sätta likhetstecken mellan den moderata tekopolitiken och den socialdemokratiska. Det vill jag med bestämdhet hävda.
Fru talman! För att börja med det sista har jag ju kritiserat att moderaterna genom sitt förslag när det gäller äldrestödet medverkar till att genomföra den socialdemokratiska tekopolitiken. Där har moderaterna utan vidare ett ansvar. Jag har också sagt att jag observerat att Hans Nyhage inte ställer upp på detta, och jag hoppas att det kommer att visa sig i omröstningarna framöver. 81 Jag skall inte ge mig in på Lahja Exners procentexercis beträffande devalveringens effekter, eftersom det då kan vara svårt att veta var man hamnar. Jag tror att vi måste hålla oss till det vi vet och till det vi har. Vi vet att vi har en förbättrad situation för tekoindustrin. Jag tycker, som jag sade i mitt anförande, att det är viktigt att tekoindustrin får behålla denna förbättring. Vi skall inte dra in stödet direkt, eftersom tekoindustrin levt under svåra förhållanden så länge, att den behöver få möjligheter att stabilisera sin verksamhet. Den behöver få fotfäste, så att den får möjlighet att börja bygga för framtiden. Vi skall inte rycka undan den möjligheten på det här sättet så fort det yppar sig ett tillfälle. Låt tekoindustrin behålla denna möjlighet! Vi har heller inte sagt att den här stödformen skall vara kvar för evigheter. Vi vill ha en analys som visar att företagen klarar av sin situation. Det är de minsta och svagaste företagen som blir mest lidande om man tar bort det generella stödet. De har inte möjligheter att avsätta folk för att göra uppvaktningar och lägga fram redovisningar för att få det selektiva stöd som man pratar om. Det är en stödform som bättre passar de mer utvecklade och större företagen. Det är därför som vi måste ha en kombination av generellt och selektivt stöd.

Fru talman! Jag skall nu lämna den arbetsmarknadspolitiska delen av tekodebatten och övergå till en annan, liten del av tekopropositionen, närmare bestämt två sidor som remitterats till skatteutskottet. Det handlar om en hemställan om en höjning av anslaget till tullverkets förvaltningskostnader med 3 miljoner för nästa budgetår. Pengarna är avsedda att användas till en personalförstärkning i tullverket som uppges vara nödvändig för att verket skall kunna fullgöra vad som i propositionen har kallats en uppstramning av hemtagningssystemet. Moderata samlingspartiets och folkpartiets företrädare i skatteutskottet har i en gemensam reservation yrkat avslag på de extra 3 miljonerna till tullverket. Eftersom det har varit en gemensam överläggning om tre betänkanden, har hemtagningssystemet redan varit föremål för åtskillig debatt i dag. Jag kan därför ganska kortfattat redovisa några motiv för reservationen vid skatteutskottets betänkande. Hemtagningssystemet är enligt reservanternas uppfattning värdefullt och bör behållas, och det har också enligt vår uppfattning fungerat ganska bra. Vi är medvetna om att det har förekommit både slarv med och missbruk av systemet. Men detta har också uppmärksammats, och motåtgärder har satts in. Efter ett uttalande av dåvarande handelsministern i en budgetproposition har generaltullstyrelsen fått i uppdrag att se vad den kan göra, och den har också satt i gång åtgärder som enligt verkets mening varit framgångsrika. Man kan nog alltså säga att läget börjar vara under betydligt bättre kontroll än tidigare. Det förslag som nu framlagts av regeringen innebär enligt reservanternas mening att man tar till större våld än nöden kräver. Förslaget är handelshindrande och har tillkommit av protektionistiska skäl. Motivet är sannolikt att man vill öka skyddet för svensk tekoindustri, men reservanterna vill hävda att det har bara marginell betydelse för den svenska tekoindustrin. En trolig effekt är att det kommer att verka hindrande för lågprisimport från u-länder och därmed kan medföra en ytterligare förskjutning till EG och EFTA-länder. I så fall innebär det en fördyring för konsumenterna. Dessutom anser reservanterna att regeringen och utskottsmajoriteten har tagit alltför lätt på de praktiska problem som sammanhänger med den s.k. uppstramningen av hemtagningssystemet liksom på de merkostnader som drabbar tekoimportörer och i slutändan konsumenterna. Debatten i dag har av naturliga skäl hittills förts ur tekoindustrins och de tekoanställdas synvinkel, men särskilt för ledamöterna i skatteutskottet kan det när det gäller ett anslag till tullverket vara följdriktigt att ett ögonblick sätta detta verk i centrum och se var man då hamnar i sina tankar. Tullverket är liksom alla andra statliga verk och myndigheter utsatt för krav på besparingar och effektivisering av verksamheten, krav som kan mötas med prioritering, rationalisering och omdisponering av resurserna. Vi har i varje fall från moderata samlingspartiets sida sagt att det är mycket angeläget att få klart för sig att om något skall prioriteras på tullverkets område, är det narkotikabekämpningen. Man blir därför litet betänksam när det läggs fram ett förslag om ganska betydande resurstillskott på ett område där de positiva effekterna antagligen är mycket små och i varje fall mycket ovissa, men där de negativa effekterna är betydande. Dessutom är förslaget principiellt betänkligt, eftersom det är handelshindrande, dvs. protektionistiskt, och därför rimmar illa med vår anslutning till och vårt beroende av frihandelssystemet. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande.

Fru talman! Skatteutskottets behandling av tekopropositionen begränsar sig till att avse ett förslag om en ökning av tullens resurser för att förbättra importkontrollen när det gäller tekovaror. Som alla vid det här laget känner till har vi en mycket stor import av tekovaror. Fördelat per innevånare har vi större import av tekovaror än något annat land. Inget land tycks ligga så öppet för import av tekovaror som Sverige. Inom ramen för multifiberavtalet har man sökt att förhandlingsvägen nå fram till begränsningar av tekoimporten från bl.a. lågprisländerna. Trots de ansträngningar som gjorts för att åstadkomma sådana begränsningar finner vi att andelen importerade kläder på den svenska marknaden tar ett allt större utrymme och att vi snabbt närmar oss en situation där den svensktillverkade varan definitivt är utslagen. Tekopropositionen rymmer en rad åtgärder för att ge stöd åt den svenska tekoindustrin. Andra talare har tagit som sin uppgift här i dag att granska och kommentera de förslagen. Jag skall avhålla mig från att ge mig in på den diskussionen, även om det skulle vara nog så lockande att som företrädare för södra Älvsborg ta upp en del av den argumentationen. Jag skall i stället begränsa mitt inlägg till frågan om importkontrollen. Det har från olika håll krävts en förstärkt kontroll av tekoimporten. Bl. a. har det s.k. hemtagningssystemet ifrågasatts. Normalt skall varor som förs in i landet förtullas. Grundprincipen är att man inte får förfoga över de importerade varorna innan förtullningen har skett, vilket innebär att man skall lämna en tulldeklaration till tullverket. Hemtagningssystemet innebär att en importör som bedriver regelbunden importverksamhet kan bli registrerad som hemtagare och därigenom få rätt att ta hand om och även förfoga över sina importvaror innan de har förtullats. När det gäller varor som är föremål för importrestriktioner gäller emellertid att hemtagaren måste förvara varorna i oförändrat skick till dess att införselvillkoren har uppfyllts och tullmyndigheten meddelat att man får förfoga över varorna. Hemtagaren skall styrka att gällande införselvillkor är uppfyllda och också lämna uppgifter som är nödvändiga för handelsstatistiken. Hemtagaren har förtroende att lämna tulldeklarationen i efterhand. Det här systemet innebär uppenbara fördelar för importörerna: de kan disponera varorna snabbt. De får också erforderlig tid att avlämna tulldeklarationerna. Kontrollen av hemtagningsförfarandet sker genom inspektionsbesök och bokföringsgranskning. Nu har det visat sig att många hemtagare struntar i gällande bestämmelser. Vi borde ändå kunna vara överens om att har vi förhandlat oss fram till begränsningsavtal när det gäller tekoimporten skall det också finnas en rimlig chans att se till att avtalen efterlevs. Vid kontrollbesök visar det sig att importkvoten är förbrukad när licensansökan behandlas. Varorna är skingrade, hemtagarna har redan fört ut dem i konsumentledet. Det finns alltså ingen chans vare sig att göra ett beslag eller att klarlägga om det föreligger varusmuggling. Här är det fråga om en snedvridning av konkurrensen: den som lojalt följer gällande bestämmelser hamnar i underläge — fifflarna skaffar-sig förmåner och gör snabba förtjänster. Det är därför bra att tekopropositionen innehåller ett förslag om en uppstramning av hemtagningssystemet. I fortsättningen skall hemtagningsanmälan innehålla uppgifter om licensnummer och om var licensen förvaras. Visar det sig att uppgifterna saknas eller om uppgifterna är oriktiga, får man inte disponera varorna utan de hamnar på ett tullupplag. De skärpta reglerna påkallar en förstärkning av tullpersonalen. Förslaget innebär att det anvisas ytterligare 3 milj.kr. till tullverket, som möjliggör anställning av 15 bevakningsoch kontorstjänstemän. Företrädarna för moderata samlingspartiet och folkpartiet i utskottet har reserverat sig och yrkar avslag på propositionen i denna del. Jag fäste mig vid att när Björn Molin tidigare i dag hade ett replikskifte med Sylvia Pettersson sade han att han inte hade någonting emot att ge tullen ökade resurser för att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna. Men faktum är ju att folkpartiet står bakom en reservation där man yrkar avslag på dessa 3 milj.kr. till tullverket. Vi hörde också i tidigare inlägg från reservanterna att de tycker att det är fel att använda pengarna till detta. Man försökte leda i bevis att det vore bättre att skärpa kontrollen när det gäller narkotikasmugglingen. Detta har skatteutskottet tidigare tagit ställning till. Skatteutskottet har sagt att det är utomordentligt angeläget att se till att man omprioriterar inom tullverket, så att man verkligen kan bevaka narkotikasmugglingen. Jag tycker inte det är något motsatsförhållande. Företrädarna för moderata samlingspartiet och folkpartiet säger i reservationen att de är rädda för ökad byråkrati och — vilket jag tycker är märkligt —- störningar i det nuvarande systemet. Frågan är vad som är mest störande — byråkratin eller den nuvarande nonchalansen mot gällande bestämmelser. Stickprovsundersökningar visar att iinemot 40 26 av de undersökta fallen har man satt sig över bestämmelserna. Det är uppenbart, att om man inte vidtar åtgärder, så äventyras alla ansträngningar att begränsa importen. Därför måste tullen få ökade resurser att sätta in på kontrollsidan. Man kan ifrågasätta om det är tillräckligt med den föreslagna förstärkningen. Uppenbart är också att de straffpåföljder som utmätts vid överträdelser inte har varit särskilt avskräckande — här är jag överens med Hans Nyhage. Generaltullstyrelsen har föreslagit att överträdelser av näringspolitiska importbegränsningar skall medföra en straffavgift motsvarande 20 96 av importvärdet. I motion 2251 av Arne Fransson m.fl., som vi har haft till behandling i skatteutskottet, har föreslagits att riksdagen skall anta generaltullstyrelsens förslag i detta avseende. Utskottet har dock inte ansett sig kunna biträda förslaget. Skälet är att förslaget nyligen har remissbehandlats och f. n. övervägs inom regeringskansliet. Utskottet anser att det finns skäl att avvakta den beredning som nu sker av förslaget innan riksdagen tar ställning. Får jag uttala en personlig mening, så tror jag att det blir nödvändigt att skärpa dessa bestämmelser ytterligare, om vi skall få en ordning på importsidan som är någorlunda tillfredsställande. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande 42.

Fru talman! Rune Carlstein beskriver situationen som om det hela bara blir värre och värre och som om situationen är hopplös och bara kan mötas med de åtgärder som regeringen nu har föreslagit. Men som jag nämnde i mitt anförande, har utvecklingen tvärtom gått till det bättre. I ett yttrande som generaltullstyrelsen skrev i januari förra året rörande hemtagningssystemet står bl.a.: ”Allmänt sett har några grövre oegentligheter från licenssynpunkt inte kunnat upptäckas i samband med godskontrollen.” Det största bekymret på detta område är i själva verket kringgåendet av reglerna för tekoimport genom import via annat land. Det förslag som nu föreligger innebär ingen bot för det. Uppstramningen av hemtagningssystemet löser inte det problemet. Det gäller här 3 milj.kr. om året i anslag över statsbudgeten. Jag vill särskilt understryka att det handlar om betydligt större belopp när man tittar på merkostnaderna för tekoimporten vid en eventuell överflyttning av importen från lågprisländer till EG och EFTA-länder. Dessa kostnader, som uppgår till avsevärda belopp, drabbar i slutändan konsumenterna. Det är värt att notera att det i denna debatt är moderata samlingspartiets och folkpartiets företrädare som försöker tillvarata konsumenternas intressen.

Fru talman! Jag tror inte, Karl Björzén, att det ligger i konsumenternas intresse att medverka till ett uppenbart fiffel på detta område. Det är inte för ro skull som generaltullstyrelsen har föreslagit ett sanktionsförfarande där 20 20 av importvärdet skall kunna tas ut för att beivra överträdelser av importregleringarna. Om generaltullstyrelsen hade tyckt att allting varit bra, hade man aldrig lämnat ett sådant förslag till regeringen. Vi behöver bara läsa tidningarna i Boråstrakten för att konstatera att vi på detta område har många fall av överträdelser, som leder till åtal och strafföreläggande. Det är ingen hemlighet. Vi menar att vi inte kan tillåta att det fortsätter på detta sätt, utan åtgärder måste vidtas. Vad ni föreslår i er reservation är att man inte skall ställa erforderliga resurser till tullverkets förfogande för att verket skall kunna övervaka de bestämmelser som vi har fastställt här i riksdagen. Vi borde ändå se till att bestämmelserna fungerar så effektivt som avsikten var när vi införde dem.
Fru talman! Nu har väl ändå Rune Carlstein rört till debatten en smula. Nu talar han om sanktionsavgifter, men förslaget från generaltullstyrelsen om sanktionsavgifter har regeringen ännu inte tagit ställning till. Det är under beredning i regeringskansliet, som det så fint heter. Vad vi i dag har att ta ställning till är ett förslag som är ganska betänkligt ur handelspolitisk synpunkt. Dessutom gäller det pengar både för skattebetalarna och för konsumenterna.

Fru talman! Jag kan inte inse att förslaget kan vara betänkligt, när det går ut på att vi skall se till att de bestämmelser som vi har fastställt här i riksdagen fungerar på ett tillfredsställande sätt — det är ju vad det är fråga om. Tullen harotillräckliga resurser för att klara denna uppgift. Generaltullstyrelsen har sagt att den måste få förstärkta resurser för att klara den arbetsuppgift som styrelsen är förelagd. Dessutom har generaltullstyrelsen hemställt om skärpta sanktionsbestämmelser, för att helt enkelt kunna avskräcka dem som fifflar — det är vad det handlar om. Generaltullstyrelsens förslag ligger i regeringskansliet för beredning. Vi får hoppas att det så småningom kommer ett förslag från regeringen om skärpta sanktionsbestämmelser. Jag tror att det är nödvändigt, om vi skall ha en chans att se till att man rättar sig efter de bestämmelser som riksdagen har lagt fast.
Fru talman! Jag glömde att det var slut på talarlistan och att jag därmed skulle få tillfälle att tala ännu en gång. Jag vill då bara understryka vad jag senast sade. Förslaget om sanktionsåtgärder får vi återkomma till. Det väsentliga nu är att vi opponerar oss mot åtgärder som vi tycker innebär att man i onödan tar till storsläggan och därmed åstadkommer skada. Därmed har vi naturligtvis inte på något sätt tagit fiffel med gällande bestämmelser i försvar. Från reservanternas sida är vi helt inställda på att man måste se till att reglerna för hemtagningssystemet följs. Men vi har också den uppfattningen att det arbete i den riktningen som pågår inom tullverket också har varit framgångsrikt och f. n. är tillräckligt.

Fru talman! Det betänkande som vi nu skall behandla gäller en mycket viktig del inom vårt försvar. Det gäller nämligen underhållet av försvarets materiel. Var och en som skaffat sig en någorlunda helhetsbild av försvaret torde vara på det klara med att det gäller ett stort område. Försvaret har — inom samtliga vapengrenar — väldigt mycket materiel. Försvarsmaterielen är av de mest skiftande slag. Det är marinens fartyg med all sin utrustning. Det är flygvapnets olika flygplan och helikoptrar med all sin utrustning, som skall hållas i ständig trim. Och det är arméns hela arsenaler av olika vapen och fordon m.m. Allt detta, herr talman, representerar givetvis mycket stora ekonomiska värden. Och givetvis är det en självklarhet att materielen skall hållas i bästa trim. Den skall underhållas, och den skall ibland modifieras. Det som slits och skadas skall repareras eller bytas ut. Så är det i fredstid. Ännu angelägnare är det i en beredskapseller krigssituation att materielen är i bästa skick, funktionsduglig och effektiv. Det gäller att försvara vårt lands suveränitet och vårt folks frihet. Underhållstjänsten och reservmaterielförsörjningen måste vara organiserad på det mest rationella och effektiva sätt som är möjligt att uppnå. Det framstår som en självklarhet. Men givetvis kan det också bli diskussioner om hur underhållstjänsten bäst skall organiseras för att fungera optimalt effektivt i olika situationer — i fred och i krig. Och kring en sådan fråga har försvarsutskottet i det här ärendet kommit till livlig diskussion. Det gäller markteleunderhållet. Här har utskottet — efter grundliga diskussioner och hörande av olika försvarsinstanser — kommit att dela sig i uppfattning och förslag. Sålunda föreligger en reservation med utskottsordföranden Per Petersson som första namn. Bakom denna reservation står samtliga ledamöter från moderaterna, centern och folkpartiet i utskottet.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 Det är en expertutredning, ledd av nuvarande generaldirektören Alf Resare. Utredningens namn har förkortats till U 80. I utredningens betänkanden behandlas de materielunderhållsfrågor som regeringen tagit upp i proposition 1982/83:138. Syftet med förslagen är att åstadkomma bästa möjliga, effektiva organisation till lägsta möjliga kostnader. Besparingar är som bekant mycket angelägna inom hela statsförvaltningen — så även inom försvaret, som genom riksdagsbeslut fått vidkännas betydande nedskärningar. Besparingskraven är för den nu löpande försvarsperioden inte mindre än 8 miljarder kronor i prisläget februari 1982. Till en icke oväsentlig del skall försvarsmaktens underhållsorganisationer svara för dessa besparingar. Den totala kostnaden för materielunderhållet inom försvaret uppgår f. n. till drygt 3 miljarder årligen, och ett sparmål har uppsatts. Men det gäller samtidigt att icke eftersätta någon funktion i underhåll och service. Allt måste klaffa perfekt, om vi skall ha ett fullgott skydd mot yttre fiender. Denna självklara målsättning kommer bl.a. till uttryck i denna regeringens proposition om materielunderhållet. Och försvarsutskottet konstaterar i all enighet på s. 5 i betänkande nr 15 att ”krigets krav måste tillmätas stor betydelse i de nu aktuella organisationsfrågorna”. Det är alltså, herr talman, i ett visst avsnitt i betänkandet som vi har kommit till olika ståndpunkter. Frågan är inte av vanlig politisk art — det rör sig om en organisationsfråga. Alltså: Hur skall underhållet av marktelematerielen bäst organiseras för att kunna motsvara krigets krav och samtidigt i fred kunna bedrivas så rationellt och effektivt som möjligt?

Materielen ingår till övervägande del i flygvapnet — det är ett faktum som det finns anledning att observera. Det är chefen för flygvapnet som är den i särklass största kunden inom sektorn marktelemateriel. Utredningen U 80 föreslår en förändring av den nuvarande organisationen för underhåll av marktelemateriel. De nuvarande teleservicebaserna, TSB, utgår. I stället förstärks de lokala förvaltningsledningarna vid sektorflottiljerna F4, F10, F 16 och F21. Utredningen anser att förvaltningen av bastelemateriel bör utövas av dessa sektorflottiljer. Likaså föreslås en utökning av den s.k. främre nivån i underhållet vid flygvapnets flottiljer. Detta kan ske genom omfördelning av uppgifter och resurser från nuvarande TSB-organisation. U 80 föreslår vidare att den s.k. bakre underhållsnivån — det finns som bekant olika frontlinjer i ett försvar — skall utgöras av fyra för försvarsmakten gemensamma markteleverkstäder. Dessa skall organisatoriskt knytas till teknisk enhet vid flygvapnets sektorflottiljer. Därvid lokaliseras de bakre tTesurserna till 14 orter i landet och samgrupperas med befintliga verkstäder inom försvarsmakten. Markteleverkstäderna bör även kunna utföra verkställande underhåll av teleutrustning i de för totalförsvaret gemensamma stabsplatserna. Den föreslagna organisationen leder fram till betydande besparingar, och den är mycket noggrant penetrerad och analyserad—-inte bara av utredningen med dess många experter utan också av en rad remissinstanser. Överbefälhavaren utgör givetvis en mycket tung remissinstans. Han biträder detta utredningsförslag, främst mot bakgrund av beredskapskraven. "Även cheferna för armén, marinen och flygvapnet, liksom remissinstanserna En avvikande mening i den här remissomgången kom från försvarets materielverk, FMV, som i stället föreslog att dessa verkstäder för markteleunderhåll skall organiseras under militärområdenas verkstadsförvaltningar. Detta förslag har anammats av regeringen i proposition 1982/83:138 om vissa materielunderhållsfrågor för försvaret. Som skäl anger regeringen att FMV:s modell skulle underlätta anpassningen till framtida underhållsbehov. Därutöver framhålls att de bakre resurserna bör vara gemensamma för försvarsmakten, och detta uppnås bäst om organisationen underställs militärområdenas verkstadsförvaltningar. Herr talman! Som jag tidigare nämnde har vi i försvarsutskottet noga penetrerat den här frågan. Materielverket har hörts, chefen för flygvapnet har hörts. Detsamma gäller försvarsstaben och försvarsdepartementet. Utöver propositionen föreligger också två motioner som underlag för ställningstagande. Motion nr 2297, väckt av mig, utmynnar i att riksdagen bör följa U 80:s förslag. Detta har samtliga reservanter i utskottet stannat för. Och det har vi gjort sedan vi noga lyssnat till pläderingar för såväl regeringsförslaget som utredningsförslaget. Överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna har fått tillfälle att yttra sig speciellt om regeringsförslaget när det förelåg som remissyttrande från materielverket. ÖB sade sig kunna acceptera det. Men jag — och många med mig — har en bestämd känsla av att ÖB inte är särskilt trakterad av FMV-förslaget annat än av besparingsskäl. Det sägs att man sparar in ytterligare åtta befattningshavare med FMV-förslaget, som alltså regeringen har gjort till sitt. Det gäller således inte fler än åtta tjänster! Men =— hur förnuftigt är detta om man i stället förlorar i andra viktiga avseenden, bl.a. beredskapsmässiga? Risken är stor, herr talman, att man kan förlora i beredskapsgrad och operativ styrka om man följer FMV förslaget. Chefen för flygvapnet avvisar bestämt detta förslag. Detsamma gör chefen för marinen. I sammanhanget skall man inte glömma bort att ÖB från början anslöt sig till U 80:s förslag! Jag skall här i all korthet konkret anföra några faktorer som bestämt talar för U 80:s förslag och därmed vår reservation. Det innebär alltså att markteleverkstäderna organiseras vid sektorflottiljerna. En klar vinst är att den operativa chefens möjlighet att styra underhållsverksamheten bibehålls. Vidare är chefen för flygvapnet den största kunden och har den bästa kompetensen att styra underhållet. Vidare kan vi konstatera att med FMU-förslaget stor risk föreligger för att tillgängligheten till operativt viktig materiel blir försämrad under beredskapshöjning — detta som en följd av olikheter mellan fredsoch krigsorganisation. Till slut: Organiserandet av markteleverkstäderna inom flygvapnets sektorflottiljer innebär ingen begränsning av kunder utanför flygvapnet när det gäller att utnyttja dessa. Herr talman! Avsikten med mitt anförande är dels att yrka bifall till reservationen i försvarsutskottets föreliggande betänkande, dels — givetvis — att plädera för en förnuftig lösning i en mycket angelägen organisationsfråga. Ärendet inrymmer dessutom avsevärda besparingar. Vi reservanter har mycket noggrant vägt de båda förslagen mot varandra. Och vi har funnit att riksdagens beslut blir bäst om man följer vår reservation. Jag ber slutligen, herr talman, att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Under två år utreddes materielunderhållsfrågor inom försvaret. Anledningen var att man ville försöka hitta rationaliseringar, som ger besparingar inom organisationen. De besparingar som föreslås i propositionen skall årligen ge minst 100 milj.kr. i slutet av 1980-talet. Alla tre försvarsgrenarna behandlas beträffande materielunderhållsfrågor. Den försvarsgren som berörs mest är flygvapnet och där framför allt underhåll av marktelemateriel. Jag kommer i huvudsak att uppehålla mig vid den problematiken, men jag kommer också att beröra helikopterunderhållet och även i någon mån arméns underhållsorganisation. Flygvapnets underhåll av marktelemateriel indelas i vad man kallar för främre och bakre underhållsresurser. Beträffande de främre underhållsresurserna, deras organisation och uppgifter har jag ingen nämnvärd invändning att göra. När det gäller de bakre underhållsresurserna och ledningen av dessa föreslog den s.k. U 80-utredningen att de skulle inordnas i de fyra sektorflottiljerna, alltså F 10i Ängelholm, F 16 i Uppsala, F 4 i Östersund och F 21 i Luleå. Det innebär ett område mer än i nuvarande TSB organisation. I U 80-organisationen finner man fördelar genom att området överensstämmer med luftförsvarssektorerna. De främsta fördelarna är att markteleunderhållet hålls samlat inom varje sektor och att man får en smidig ledning och samordning. Nämnda utredning redovisades i två etapper. Den första redovisades den 25 augusti 1981. Etapp 2 redovisades den 21 september 1982. När remissyttrandena över utredningen började strömma in omkring årsskiftet 1982-1983, och det började framgå att remissinstanserna riktade kritik mot utredningens etapp 2, kan man anta att det skapades en viss osäkerhet på försvarsdepartementet. Detta var kanske anledningen till att försvarsdepartementet den 31 januari 1983 gav ett muntligt uppdrag till försvarets materielverk att vidareutveckla det förslag till en ny organisation för markteleunderhållet vid flygvapnet, som de hade givit i sitt remissvar. Förslaget innebär att huvudmannaskapet skall övergå till militärbefälhavarna och deras verkstadsförvaltningar. Dessa senare måste då förstärkas med kompetens i fråga om markteleunderhåll. Detta förslag förkastades i ett tidigt skede, men blev efter en kort, sporadisk utredning huvudförslaget. Att militärbefälhavarna erhåller ledningsansvaret kan innebära vissa fördelar, när nu regeringen ändå beslutat sig för denna ordning. Enligt min mening är det dock ett tunt och dåligt genomtänkt förslag. I motion 2296 föreslog Kerstin Ekman och jag en smidigare lösning. Som jag sade tidigare kan det finnas vissa fördelar med att militärbefälhavarna — alltså militärbefälhavarna för milo Syd, Öst, Nedre Norrland och Övre Norrland — liksom i dag har luftoperativt ansvar. Genom en sådan lösning erhålls fördelen att man inte splittrar underhållet för en och samma luftförsvarssektor. Genom att militärbefälhavarna i dessa milon har ett övergripande ansvar för luftförsvarssektorn tillförsäkras sektorscheferna goda möjligheter att påverka verksamheten, så att de operativa och beredskapsmässiga kraven tillgodoses. Denna lösning synes också kunna ge större besparingsmöjligheter än den i propositionen föreslagna, genom att man bara behöver bygga upp marktelekompetens vid fyra miloverkstadsförvaltningar, i stället för vid sex, som i regeringens förslag. Vårt förslag fick tyvärr inget gehör i utskottet. Att genomföra försvarets materielverks förslag synes mig orealistiskt. Följden skulle bli att det blir tungrott, vilket innebär att de operativa kraven inte kommer att kunna tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. De besparingar man räknat med kommer inte att kunna göras på grund av de dyra och omfattande investeringarna samt avyttringen av de televerkstäder vi har i dag. Som exempel kan tas Luleå där lokalkostnaderna är 2,2 milj.kr. perår. De kommer att kvarstå i ca 20 år, även vid en omlokalisering till Umeå och Boden. Den stora personalomflyttningen, omfattande 517 personer av 720, innebär stora sociala problem för den enskilde. Man splittrar de resurser som finns i stället för att utnyttja dem rationellt. Detta tycks inte bekymra den socialdemokratiska majoriteten i utskottet. Organisationen skall genomföras. Visserligen tar man inte nu ställning till valet av de 14 lokaliseringsorterna för verkstadsresurserna. Denna fråga bedöms behöva övervägas ytterligare. Av regionalpolitiska skäl avser man emellertid att behålla resurserna i Ronneby och Luleå. Hur skall detta vara möjligt? Kan socialdemokraternas talesman redogöra för hur den organisationen skall se ut? Hur skall man kunna behålla markteletekniska resurser i Ronneby och Luleå och samtidigt, enligt regeringens förslag, tillföra miloverkstäderna ledning och markteleteknisk kompetens? Det går inte att både äta upp kakan och behålla den. Dessutom har ÖB i en skrivelse anfört följande: ”En förutsättning för genomförandet av förslaget är dock att U 80-förslaget, vad gäller lokalisering bl.a. i milo S och milo ÖN fullföljes. I annat fall reduceras möjliga besparingar till sådan nivå att sektoralternativet bör väljas.” Detta innebär att organisationen i stort sett bör vara som den är nu. Det är helt klart att går man på socialdemokraternas majoritetsförslag i utskottet, så kommer FMV-organisationen att genomföras i sin helhet. Detta kommer att innebära att 45 personer kommer att flytta från Ronneby, 15 från Karlskrona och 75 från Luleå. Även från andra orter i vårt land kommer omflyttningar att ske, t.ex. från Göteborg, Stockholm, Uppsala, Karlstad, Kristinehamn, Örebro m.fl. orter. Visst kan det vara bra för de orter dit denna personal flyttar, men regionalt behövs arbetstillfällena bättre i Blekinge och Norrbotten. Enligt mitt förmenande bör U 80-förslaget beträffande organiserandet av försvarets markteleunderhåll väljas. Man bör dock söka praktiska lösningar och försöka behålla så mycket som möjligt av den organisation man har i dag. Jag yrkar alltså bifall till reservationen. I motion 2296 har vi tagit upp frågan om helikopterunderhåll. Vi anser att resurser måste finnas för att på ett smidigt sätt klara toppbelastningar. I propositionen föreslås att nuvarande verkstadskompanier skall utgå. Dessa kompanier skall ersättas med två förbandsbundna verkstäder, som skall svara för det bakre helikopterunderhållet för alla tre försvarsgrenarna. Det kan i och för sig förbilliga helikopterunderhållet. Dock måste liksom nu resurser finnas för avlösning av den operativa personalen vid toppbelastningar. Kravet på uthållighet vid ubåtsjakt och behovet av att kunna utnyttja befintliga helikopterresurser för samhällsnyttig verksamhet, t.ex. räddningstjänst och ambulansflygningar, måste kunna tillgodoses. Det ankommer på regeringen att tillse att nämnda uppgifter får en tillfredsställande lösning. Arméns organisation för materielunderhåll har inte erhållit något större utrymme i propositionen — ca 10 rader. I och med detta får man lätt den uppfattningen att allt är bra. Det finns dock en del frågor som enligt mitt förmenande ej fått en tillfredsställande lösning. Jag skall ta upp en av dem. Utredningen har kommit fram till att underhållet vid armén inte har fungerat helt tillfredsställande. De påstådda bristerna kan bero på den tekniska detaljens organisatoriska placering. Kanske har också utbildningen för ledningspersonalen inte varit tillfredsställande för materielunderhållet. Utredningen har föreslagit förändringar, som bl.a. innebär att chefen för förrådsfunktionen, som f. n. är en kompaniofficer ur intendenturkåren, skall bytas ut mot en regementsofficer, vilket skulle innebära att materielunderhållet och förrådsfunktionerna blir likvärdiga. Utredningens motivering är att ett sådant byte bör leda till att ”arbetsresultatet blir bättre och samverkan underlättas”. Så skriver man i en utredning några månader innan en ny befälsordning skall införas. Det bådar inte gott. Men kanske sådana här problem kan lösas på ett smidigare sätt när NBO införts och alla blir yrkesofficerare. Jag vill också tillägga att de kompaniofficerare som i dag är placerade som chefer för förrådsdetalj har erhållit en omfattande utbildning för uppgiften. Någon motsvarande utbildning med samma inriktning för regementsofficerare förekommer inte. Det skulle vara ett slöseri att i fortsättningen inte ta till vara de gedigna kunskaper och erfarenheter som dessa kompaniofficerare har. Jag ger en eloge till regeringen för att den haft ett sådant gott omdöme att den inte i propositionen tagit med den diskriminerande uppfattning som utredningen haft beträffande kompaniofficerarna i intendenturkåren. Jag hoppas också att detta goda omdöme fortsätter, när organisationen skall genomföras i praktiken, och att regeringen löser problemen på ett godtagbart sätt för alla inblandade parter.

Herr talman! Bakgrunden till försvarsutskottets betänkande 1982/83:15, som vi nu diskuterar, går tillbaka till 1980, när dåvarande försvarsministern tillsatte en utredning för att granska försvarets materielunderhåll. Utredaren skulle föreslå uppgifter, organisation och dimensionering av försvarsmaktens underhållsresurser samt ange områden, där besparingar ansågs möjliga. Utredningen kom att heta 1980 års underhållsutredning . Utredningen lade, som tidigare sagts, fram första betänkandet i september 1981. U 80 fick i januari 1982 tilläggsdirektiv, och utredningen överlämnade i september 1982 sitt slutbetänkande. I proposition 1982/83:138 redogör försvarsministern för sina överväganden. Statsrådet konstaterar bl.a. att det under 1980-talet kommer att ske en krympning av försvarets materielunderhåll. Denna nedgång beräknas minska kostnaderna för materielunderhåll från f. n. ca 3 miljarder till ca 2,66 miljarder kronor budgetåret 1991/92. U 80 har vidare, framhåller statsrådet, visat på betydande besparingsmöjligheter utöver dem som följer av nedgången i materielunderhållets omfattning. Föredragande statsrådet finner det nödvändigt att i största möjliga utsträckning ta till vara dessa ytterligare möjligheter att spara. De föreslagna förändringarna i försvarets materielunderhåll väntas leda till årliga besparingar om minst 100 milj.kr. i slutet av 1980-talet. Såsom framgår av redogörelsen i det föregående och i propositionen, godtog riksdagen redan i samband med 1982 års försvarsbeslut vissa riktlinjer för utformningen av organisationen av underhållet av försvarsmateriel. Bl. a. framhölls att krigets krav måste utgöra grund för utformningen av underhållsfunktionen, liksom för all annan verksamhet inom försvaret. Samtidigt borde verksamheten i fred bedrivas så rationellt och effektivt som möjligt. Föredragande statsrådet har bl.a. haft dessa riktlinjer som grundläggande förutsättningar för sina överväganden i propositionen. I överensstämmelse med nämnda riktlinjer anser utskottet att krigets krav måste tillmätas stor betydelse i de nu aktuella organisationsfrågorna. Samtidigt är det i rådande ekonomiska situation — som föredragande statsrådet också framhållit — nödvändigt att ta till vara alla möjligheter till besparingar om de sparmål som sattes upp i försvarsbeslutet skall kunna nås. Detta gäller inte minst den kostnadskrävande verksamhet som utskottet nu behandlar. Stor hänsyn måste också tas till den personal som berörs av organisationsförändringarna. Det är enligt utskottets mening viktigt att de synpunkter som utskottet nu redovisat blir beaktade i den organisation som kommer att fastställas, så att personalen får arbetsro och slipper det ständiga hotet om nya organisationsförändringar. Utskottet har bl.a. utifrån angiven utgångspunkt bedömt de riktlinjer för försvarsgrenarnas underhållsorganisationer som regeringen föreslår riksdagen att godkänna. Utskottet har därvid inte funnit anledning till erinran mot vad föredraganden har anfört. Frågan om hur underhållet av marktelemateriel bör organiseras har däremot tilldragit sig utskottets särskilda intresse, bl.a. mot bakgrund av att man i propositionen på denna punkt påtagligt har frångått U 80:s förslag. För det bakre underhållet av marktelemateriel har U 80 föreslagit en organisation med fyra markteleverkstäder i de tekniska enheterna i flygvapnets sektorflottiljer. Verkstadsledningarna avses bli samlokaliserade med dessa flottiljer. Verkstadsresurserna anser U 80 däremot böra vara fördelade på 14 orter och där vara samgrupperade med militärområdesverkstäder och marina verkstäder. Propositionens organisationsförslag innebär i stället att ledningen av de föreslagna verkstäderna knyts till de nuvarande militärområdesvisa verkstadsförvaltningarna i stället för till sektorflottiljerna. Verkstadsförvaltningarna avses därvid förstärkas med markteleteknisk kompetens. Detta förslag är utarbetat i enlighet med synpunkter som försvarets materielverk framförde i anslutning till remissbehandlingen av U 80:s slutbetänkande. De har godtagits av överbefälhavaren, medan cheferna för marinen och flygvapnet har förkastat dem. I propositionen tas inte ställning till valet av lokaliseringsorter för verkstadsresurserna. Denna fråga bedöms behöva övervägas ytterligare. Av regionalpolitiska skäl avses emellertid resurser böra behållas i Ronneby och i Luleå. Karlsborg bör också enligt propositionen tillföras sådana resurser. Utskottet har bl.a. genom utfrågningar med generaldirektören för FMV och chefen för flygvapnet samt med företrädare för överbefälhavaren inhämtat synpunkter på de övervägda organisationsalternativen för markteleunderhållets utformning. FMV bedömer att det i propositionen förordade alternativet kan tillgodose de krav som beredskap och krigsförberedelse ställer. FMV hävdar vidare att 7 Riksdagens protokoll 1982/83:150-151 alternativet innebär en besparing om åtta tjänster, utöver de personalbesparingar som det av U 80 förordade alternativet beräknas medföra. Dessutom räknar FMV med vissa andra besparingar som inte ansetts möjliga i nyssnämnda alternativ. Chefen för flygvapnet anser att U 80:s förslag av operativa skäl är att föredra. Han har pekat på att organisationen för markteleunderhåll huvudsakligen utnyttjas för verksamhet inom hans ansvarsområde och att det främst är flygvapnet som är beroende av en väl fungerande organisation för markteleunderhåll. Det är därför enligt flygvapenchefens mening naturligt att ha en organisation som är knuten till sektorflottiljerna. Detta alternativ bedömer han kunna inrymma samma besparingsmöjligheter som regeringens förslag. Överbefälhavaren har förklarat sig kunna godta regeringens förslag, främst på grund av de ytterligare besparingar som är förbundna med detta. De operativa/beredskapsmässiga kraven synes enligt hans bedömning kunna tillgodoses i detta alternativ, även om det har nackdelar i detta avseende jämfört med sektorlösningen. Han har särskilt understrukit nödvändigheten av att sektorchefen tillförsäkras goda möjligheter att påverka verksamheten vid miloverkstäderna i vad avser upprätthållandet av driften på det militära telenätet. Utskottet konstaterar att berörda myndigheter har gjort olika bedömningar av U 80:s förslag och den lösning av markteleunderhållets organisation som förordas i propositionen. Mot den bakgrunden har utskottet funnit anledning att underkasta dem en ingående granskning. Utskottet har därvid kommit fram till att övervägande skäl talar för att välja det av regeringen förordade organisationsalternativet. Det förefaller enligt utskottets mening ge de bästa besparingsmöjligheterna. Det har också av överbefälhavaren kunnat godtas från operativ och beredskapsmässig synpunkt. Utskottet vill i det sammanhanget starkt understryka att besparingseffekten i stor utsträckning kommer att bli beroende av resultatet av det arbete med detaljorganisationen som ännu återstår. Detsamma gäller frågan om hur beredskapsoch krigsorganisatoriska krav skall kunna tillgodoses i den nya organisationen. I det sammanhanget bör särskilt beaktas vad överbefälhavaren har framhållit rörande nödvändigheten av att sektorchefen tillförsäkras goda möjligheter att under militärbefälhavaren utöva sitt ansvar för att driften av det militära telenätet kan upprätthållas. En annan fråga att beakta är hur den föreslagna organisationen bättre än den nuvarande TSB-organisationen kan bli utnyttjad av alla försvarsgrenarna och andra intressenter inom totalförsvaret. Utskottet räknar med att regeringen noga kommer att följa det fortsatta organisationsarbetet och vidta erforderliga åtgärder för att de krav utskottet nyss berört skall bli tillbörligt beaktade. Markteleunderhållet är den enda punkt där utskottet inte är enigt. Moderata samlingspartiet, centern och folkpartiet har reserverat sig och föreslår att verksamheten organiseras enligt U 80:s förslag, för att främst tillgodose flygvapnets behov. Det skall i det här sammanhanget nämnas att utskottsmajoriteten har varit tveksam till båda förslagen, men har efter noga övervägande valt att biträda regeringens förslag. I gengäld har utskottet understrukit vad överbefälhavaren har framhållit och behovet av att regeringen noga följer det fortsatta organisationsarbetet, så att samtliga berörda finner omorganisationen meningsfull. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets betänkande och avslag på reservationen.

Herr talman! Det är inte så, Olle Göransson, att vi dömer ut vare sig armén eller materielverkets chef — i alla fall inte vi reservanter. Vi har, och jag upprepar det, noga lyssnat på all plädering, tagit del av utredningens betänkanden, hört alla företrädare och gjort avvägningar. När det gäller materielverkets chef nämnde jag inte densamme. Men jag måste nog säga att det knappast vore rekommendabelt för riksdagen att grunda sina beslut på uttalanden om att verkschefer personligen går i god för att någonting skall fungera. Jag förordar för min del — och jag tror att de flesta riksdagsledamöter har den uppfattningen — att man grundar besluten på betydligt säkrare underlag. Här har vi allt underlag från U 80, den utredning som nuvarande generaldirektören Alf Resare har svarat för och där det har funnits en rad experter. Där har man först bedömt möjligheten att svara upp mot bl.a. de operativa kraven samt de beredskapsmässiga krav som har ställts. Därefter har man funnit att detta förslag, som vi nu har reserverat oss till förmån för, är det bästa. Man har förkastat andra idéer. När ÖB ställdes inför FMV:s remissförslag sade han ungefär som så: O.K., till nöds kan detta accepteras, men då är det av besparingsskäl. Jag måste nog i det här sammanhanget säga till Mats Olsson att jag inte i ÖB:s remissvar kunnat hitta någonting om att ÖB konstaterar några operativa fördelar med FMV-förslaget — det finns faktiskt inte i den handling som är tillgänglig i det här ärendet. Det framgår ganska tydligt att det är just de operativa kraven som äventyras med det förslag som regeringen gjort till sitt. Det är tacknämligt, herr talman, att majoritetens talesmän — i synnerhet Olle Göransson — öppet deklarerar den tveksamhet han känner i denna fråga. Men vi reservanter anser att vi med vårt förslag har den bästa grund att stå på. Och, slutligen i detta inlägg, när det gäller besparingarna är det fråga om endast åtta tjänster, och detta har ingen större betydelse som argument. Chefen för flygvapnet har deklarerat att den ytterligare besparingen kan man också göra enligt U 80:s förslag. Det handlar alltså inte om ett ställningstagande till ens en besparing på åtta tjänster — som jag tycker är en futilitet i de här sammanhangen — när det är så oerhört stora belopp som vi skall spara inom försvaret.
Herr talman! Olle Göransson tyckte att jag på ett nonchalant sätt ville ha en bättre organisation och inte spara pengar. Detta måste vara alldeles fel, Olle Göransson! I den motion som vi skrev hade vi också ett tredje alternativ, och det alternativet hade säkert blivit både billigare och effektivare, under förutsättning att man bara hade velat ta itu med det, men av olika anledningar ville man inte göra det. Dessutom ville också jag att vi skulle få till stånd en försöksorganisation i Milo Syd för att se om vi kan få en kanske både bättre och billigare och effektivare organisation än den som nu blir. Sedan säger man här att vi av regionalpolitiska skäl skall behålla resurserna i Ronneby och Luleå. Jag ställde i mitt huvudanförande frågan: Hur skall det gå till?

Eller hur har man tänkt sig lösningen? Beslutar vi nu att FMV:s organisation skall genomföras, har vi ju också beslutat att miloverkstäderna skall ta över ansvaret för de markteletekniska resurserna inom sektorerna.

Herr talman! Det vore nog fel om den här debatten kom att baseras på huruvida en generaldirektör är förmer än en annan. Nu har Olle Göransson fört in det skälet för regeringsförslaget att det icke är vilken generaldirektör som helst. Det är ju numera bekant att även en generaldirektör på något sätt kan föras åt sidan. Nej, då är — jag ber, herr talman, om ursäkt för upprepningen — en expertutredning som arbetat grundligt ett betydligt bättre underlag för beslut. De skäl som Olle Göransson i sitt senaste inlägg åberopar har i alla fall inte chefen för flygvapnet tagit fasta på. Och flygvapnet är fortfarande den i särklass största kunden — jag tror att det rör sig om 70 26 av markteleun derhållet. Chefen för flygvapnet har inte ansett att de förändringar som Olle Göransson åberopar och som är marginella skulle ha någon betydelse. Sedan måste jag erinra Mats Olsson, som talade tidigare, om att när det gäller förslaget om basering på sektorsflottiljerna så innebär det att det är öppet för alla och envar att ta tjänster därifrån. Självfallet är det så. Det poängteras i utredningens förslag att detta är en försvarssamägd resurs. Det skall inte vara några motsättningar. Det skall inte vara på det sättet att marinen eller armén inte kan gå till en organisation där flygvapnet händelsevis är den största kunden. Här begagnar man ju varandras tjänster tvärs över de, som jag hoppas, obefintliga skotten mellan försvarsgrenarna. Det är icke några starka argument som anförts från majoritetens sida. Men O.K., vi kan ändå pröva det här, säger Olle Göransson. Då är man verkligen ute på hal is eller i lösan sand — välj vilket! Här har man näst intill den målinriktningen att detta kan vi göra om, om det inte fungerar bra. Det går inte att ännu en gång göra om den här organisationen! Låt oss i stället hålla oss till vad de stora kunderna anser och till att ÖB från första stund har tagit fasta på utredningsförslaget.

De operativa kraven i detta sammanhanget, herr talman, gäller frågan om vårt försvar skall kunna ha den höga beredskap som krävs i ett läge då ett fientligt anfall kommer. Vi har ett värnpliktsförsvar, och det har den svagheten att alla icke alltid är på plats. Det krävs en viss mobiliseringstid. Flygvapnen måste enkelt uttryckt finnas på plats ögonblickligen. Därför är det så oerhört viktigt att service, underhåll och allt som ett högt teknologiskt och avancerat vapenslag kräver fungerar 100-procentigt. Det är dessa krav som vi reservanter vet att våra förslag tillfredsställer.
Herr talman! Jag beklagar att det inte fanns mera intresse för det förslag som vi fört fram i utskottet på basis av motionen. Jag hoppas ändå att en del av våra idéer på något sätt kan tas till vara i samband med genomförandet av organisationsförslaget. Olle Göransson svarade inte på min fråga om hur organisationen skall se ut, om vi dels skall behålla resurserna i Ronneby och Luleå, dels nu besluta att verkstadsalternativet skall bli realitet. Kan Olle Göransson lämna någon form av svar på min fråga?

Herr talman! För alla som har lyssnat på debatten är det helt uppenbart att vi borgerliga inte har underkänt försvarets materielverk. Vi har det största förtroende för verket. Vad det handlar om är att välja det bästa alternativet. Det är fortfarande så i denna debatt och i det ställningstagande vi här strax skall göra — att välja det bästa alternativet. I det samhälle vi lever i har vi en valfrihet, och kunden har möjlighet att välja och väljer förhoppningsvis det bästa alternativet. Det är vad bl.a. chefen för flygvapnet har utgått från och det är det som han pläderar för i sin egenskap av största kund. Chefen för marinen stöder den uppfattningen; ÖB har försökt ställa sig neutral. Men jag upprepar att det inte är helt tillfredsställande då det gäller de operativa kraven. Den omorganisation som blir följden av regeringsförslaget innebär omflyttning av väldigt många människor. Då handlar det inte bara om pengar. Då är det ännu mer angeläget att dessa människor som nu måste flytta från en invand miljö till en annan inte rycks upp helt i onödan till följd av att majoriteten trott sig förstå att ett förslag som har kommit vid sidan om skulle vara det bättre. Då vore det väl rimligt att ta vara på det alternativ som har de bästa förutsättningarna och där risken inte är så stor att behöva göra om det hela om några år och säga att det var ett misstag, nu får vi börja om på nytt. Vi reservanter väljer den säkraste vägen till en fullgod resurs för försvaret.
Herr talman! Jag gav i mitt huvudanförande Mats Olsson en möjlighet att nämna hur organisationen skulle se ut om man av regionalpolitiska skäl skall ha den kvar i Ronneby och Luleå. Men han nämnde inte någonting om det, Olle Göransson. Det är också viktigt att personalen verkligen ställer sig bakom en organisationsförändring. Det är ju nästan A och O. Det gläder mig att Olle Göransson för första gången tog upp den problematiken i sitt sista inlägg. Dessutom har Olle Göransson också nämnt att det finns möjligheter att påverka denna organisation vid det praktiska genomförandet. Vi får väl hoppas att de möjligheterna blir så pass stora att man kan komma i närheten av den organisation som minoriteten förordar.
Herr talman! Jag hade tänkt avstå från att replikera, eftersom Olle Göransson har skött debatten på ett föredömligt sätt. Men eftersom både Göthe Knutson och Eric Hägelmark har frågat mig ett par saker måste jag ta till orda. När det gäller omflyttningen av personal har jag i mitt anförande och utskottet i sin skrivning påpekat att detta kommer att skapa problem. Vi förutsätter att hänsyn tas till de problem som uppstår. Men de problemen blir ju inte mindre, Göthe Knutson, av U 80:s förslag, utan de kommer att bli minst lika stora av U 80:s förslag som av regeringens förslag, vilket utskottet har ställt sig bakom. I det sammanhanget vill jag också säga till Eric Hägelmark att när det gäller organisationens slutliga utformning säger propositionen och utskottet att den frågan bedöms behöva övervägas ytterligare. Man fastställer alltså inte nu exakt hur verkstäderna skall organiseras. Men det kan inte vara svårare att organisera verksamheten i Ronneby och Luleå med det förslag som nu föreligger än med U 80:s förslag. Den här frågan tror vi säkert kommer att lösas. Problemet med förslaget till nytt system för markteleunderhållet är dels att det skall uppfylla sparkraven, dels också att man inte alltför starkt skall förstöra de sysselsättningseffekter som den statliga verksamheten har på olika håll i landet, bl.a. i Ronneby. Regeringen har tagit hänsyn till detta i det slutliga ställningstagandet och skrivit att verksamheten i Ronneby och Luleå till större delen skall ligga kvar och att man även i Karlsborg skall göra en utläggning av verksamhet så att man tillfredsställer de regionalpolitiska synpunkterna. Till Göthe Knutson vill jag när det gäller beställningen från de olika vapengrenarna säga: Problemet med telebaserna har varit att endast Nr 150 flygvapnet har utnyttjat dessa resurser och inte de andra vapenslagen. Nu SN SE 5 : Torsdagen den hoppas vi att i den nya organisationen även marinen och armén skall komma

Herr talman! Till det sista som Mats Olsson sade: Det har hävdats att den nuvarande TSB-organisationen inte skulle svara upp mot förhoppningarna. Det beror på att två försvarsgrenar inte har utnyttjat de resurser som står till förfogande. Det är en väsentlig bakgrund till att utredningen tillsattes och skulle skapa en samägd organisation, en organisation gemensam för försvaret. Det är detta vi nu skall ta ställning till och kan rösta för. Slutligen ett par ord om omflyttningen av människor: Det handlar om ett oerhört stort problem vad gäller försvaret. Ingen del av den offentliga sektorn har tillnärmelsevis kommit att utsättas för så stora besparingar som försvaret. Här rör det sig om tusentals tjänster som kommer att försvinna under de närmaste åren. Och så har skett också tidigare. Vi måste handla varsamt med detta och inte ge oss ut på äventyrligheter.

Herr talman! Till detta betänkande från jordbruksutskottet, som behandlar reglering av priserna för jordbruksprodukter, har vi från moderata samlingspartiet fogat två reservationer och ett särskilt yttrande. Den första reservationen, där vi gör invändningar beträffande de grundläggande förutsättningarna för en minskning av sockerbetsarealen, kommer att utvecklas närmare av en av motionärerna, Ingvar Eriksson. Under rubriken Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område behandlas livsmedelssubventioneringen. I denna fråga har moderata samlingspartiets i och för sig hovsamma nedskärning kommit att av budgettekniska skäl bli över en miljard kronor. Jag vill helt kort redogöra för händelseförloppet under det senaste året. I de besparingsförslag som de tre borgerliga partierna fram till fjolårets val stod för, hade nivån för livsmedelssubventioneringen bringats ned till storleksordningen 3,2 miljarder. Enligt moderata samlingspartiets då, för ett år sedan, gällande syn skulle en ytterligare minskning med 375 milj.kr. vara nödvändig för vårt budgetalternativs skull. Livsmedelssubventioneringen skulle då utgöra ca 2,8 miljarder kronor. Detta är en nivå som vårt budgetalternativ, enligt vår mening, skulle orka bära. Efter regeringsskiftet — under detta riksmötes höstsession — föreslog socialdemokraterna en höjning av livsmedelssubventionerna med 230 milj.kr., och vid överläggningar med vpk under riksdagsbehandlingen lyckades detta parti få med regeringen på en ytterligare höjning med 430 miljoner. Av det anförda framgår, herr talman, att moderata samlingspartiet, som jag nyss nämnde, i sitt budgetalternativ icke har råd med mer än 2,8 miljarder för livsmedelssubventioner och att klyftan mellan regeringens subventionsnivå och moderata samlingspartiets nu ökat till 1,035 miljarder. Denna historiebeskrivning har jag velat lämna med hänsyn till att också vi i moderata samlingspartiet anser att en sänkning av livsmedelssubventioneringen inte skulle kunna genomföras på en gång med så stort belopp som nu är aktuellt utan betydande påkänningar för konsumenterna. Den stora skillnaden har således uppstått i högre grad genom den av regeringen själv samt den av regeringen och vpk under den gångna vintern gemensamt höjda subventionsnivån än genom moderata samlingspartiets sänkning av den för ett år sedan gällande beloppsnivån. Det torde inte råda delade meningar om att många för konsumenterna nog så påkostande besparingar av detta slag tyvärr måste göras av de partier som på allvar har arbetat för att komma till rätta med Sveriges ekonomi. Livsmedelssubventioneringen är ett exempel på detta för moderata samlingspartiets del. Herr talman! Utskottet har haft att ta ställning till ett stort antal motioner som väckts under den allmänna motionstiden och som tar sikte på livsmedelskommitténs arbete. Motioner föreligger t.o.m. som ifrågasätter huruvida vi skulle ha behövt en sådan omfattande utredning. Det är ett enligt min mening något märkligt sätt att motionera, då utredningen — som sedermera fått namnet livsmedelskommittén — redan under den allmänna motionstiden var tillsatt och de synpunkter som framförs i motionerna redan då var framförda i direktiven till utredningen. Vid behandlingen av dessa motioner har utskottet inte funnit att något väsentligt nytt har tillkommit som gett utskottet anledning att översända motionerna till kommittén. Utskottet har ändå inte ansett motionsyrkandena oberättigade, men då livsmedelskommitténs direktiv är utomordentligt detaljerade har vi menat att de täcker de olika önskemål som framförts i motionerna, varför motionerna sammantagna har avstyrkts. I ett särskilt yttrande som moderata samlingspartiets representanter i utskottet fogat till betänkandet har vi helt kort utvecklat vår syn beträffande behovet av en ny livsmedelsutredning. Vi var således under hösten av den uppfattningen, att en ny stor livsmedelsutredning i och för sig inte var det mest angelägna för svenskt jordbruk. Vi pekade i stället på två angelägna områden, där problemen enligt vår mening var i behov av en snar lösning, nämligen produktionsobalansen och de yngre brukarnas ekonomiska förhållanden. Vi menar att dessa frågor behöver lösas snabbare än vad fallet skulle vara, om de ingick i ett större utredningsarbete. Dessa synpunkter har i rimlig grad tillgodosetts i de utredningsdirektiv som livsmedelskommittén fått. Således har frågan om produktionsobalansen också av jordbruksministern ansetts så angelägen, att den bör lösas med förtur. Utredningen har som bekant fått i uppdrag att framlägga förslag till regeringen i denna delfråga redan den 1 oktober i år. Vidare har utredningen getts direktiv att över huvud taget arbeta utomordentligt snabbt. De invändningar som vi under hösten hade mot en mera genomgripande utredning har alltså, efter de genomförda förändringarna, inte samma tyngd. Vi deltar också i utredningsarbetet och finner det angeläget. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 1 och 4 vid utskottsbetänkandet.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ju priserna på jordbrukets produkter. Dessa saker har varit föremål för förhandlingar, och därför har vi inte några speciella synpunkter på just den biten. Sockernäringens storlek behandlas också, men även den frågan har varit föremål för förhandlingar. Vi har också i betänkandet behandlat en rad motioner som rör jordbrukets situation, men Einar Larsson kommer senare att ta upp dessa frågor i sitt anförande. Norrlandsstödet behandlas också och hänskjuts till livsmedelsutredningen. Därvidlag kommer Per-Ola Eriksson att redovisa centerpartiets synpunkter mera ingående. Jag skall i mitt anförande i första hand tala om trädgårdsnäringens situation. Vi fick ju i budgetpropositionen besked om att jordbruksministern skulle återkomma i det här ärendet, och han har också gjort det i föreliggande proposition. Särskilt mycket nytt framförs emellertid inte, utan jordbruksministern redovisar att han överväger trädgårdsnäringens förslag, men låter de stödåtgärder som finns på trädgårdsnäringens område ligga kvar på samma nivå som förra året. Det innebär i praktiken någon liten neddragning. Det är ju på det sättet att trädgårdsnäringen kämpar med problem. Oljepriserna har stigit — nu har de för all del också gått ned en aning, men fortfarande är de så pass höga att det är problemi det fallet. Samma sak gäller ränteläget. Men det allra största problemet är kanske ändå importen, eftersom i EG-länderna trädgårdsodlarna får subventioner för att täcka sina kostnader. De får dessutom subventioner för att exportera. Detta gör att det här i Sverige uppstår en konkurrenssituation, som är ohållbar och som vi inte klarar av. Därför är det viktigt att man genomför snabba åtgärder. Vi från centerpartiet tycker att det hade varit naturligt och riktigt att nu göra klar denna proposition för att få ett bättre utformat bidrag till energisparande åtgärder samt för att övergå till alternativa energiformer inom trädgårdsnäringen. Detta är mycket viktigt, eftersom energikostnaderna utgör en stor del av trädgårdsnäringens kostnader. Det är också väsentligt att trädgårdsnäringen får möjlighet att marknadsföra sig på ett riktigt sätt. Det hör till fftämjandena. Här har man i flera år haft ett bidrag på 150 000 kr. i avvaktan på utredningen. Nu har utredningen kommit med ett förslag, men jordbruksministern låter bidraget ligga på samma nivå som under de senaste åren. Det är dock viktigt att trädgårdsnäringen får möjlighet att visa konsumenterna vad den har. Det är väsentligt att begränsa importen så att den svenska trädgårdsnäringen får möjlighet att bevaras vid nuvarande nivå. Den är en viktig gren av vår livsmedelsförsörjning. Det fördes en debatt här för ett par dagar sedan mellan jordbruksministern och Einar Larsson om den kontroll som kunde vara rimlig i anslutning till importerade livsmedel. Jag skall inte upprepa den debatten nu. Jag bara hänvisar till den. Vi tycker också att det kunde vara vettigt att matsubventioner fick ges till trädgårdsnäringen. Regeringen borde ha haft ett förslag klart. I en frågedebatt, som jag hade i februari med jordbruksministern — jag fick svaret då — lovade jordbruksministern att det under våren skulle komma en proposition. Vi har fortfarande inte sett någon sådan, vilket vi beklagar. Man säger att man överväger vad man skall göra. Man säger att det har varit vissa fördelar med devalveringen och annat. Men de problem som trädgårdsnäringen har är större än de eventuella fördelar som devalveringen kan ha medfört. Ränteläget, som man också hänvisar till, har gått ned en aning, vilket naturligtvis har en viss effekt. Men nu har vi i årets budgetproposition fått en ökad pålaga genom att man på garantilånen lagt en avgift. Det ökar kostnaderna för de lånade pengarna. Med anledning av den proposition som nu behandlas har vi från centerpartiet framlagt förslag om att man borde öka de energisparande medlen med ytterligare 1 milj.kr. i avvaktan på det slutliga förslag som skall komma. Vi har även framlagt ett förslag om att man skall ge 1 milj.kr. till främjandena. Utredningen föreslår 1,9 milj.kr. Men vi tycker att man i avvaktan på den proposition som så småningom skall komma bör öka bidraget till 1 milj.kr. redan nu. Det föreslår vi i reservation 2, till vilken jag härmed yrkar bifall. I reservation 3 talar vi om att vi vill ha ett förslag så snart som möjligt med anledning av trädgårdsnäringsutredningen. Jag yrkar bifall också till reservation 3. När det gäller övriga reservationer måste jag nog beträffande moderata samlingspartiets och folkpartiets förslag om att man skulle sänka matsubventionerna säga att jag inte kan på något sätt dela den uppfattningen. Det är ju väsentligt inte minst för låginkomsttagarna och barnfamiljerna att subventionerna får ligga kvar på nuvarande nivå. Jag yrkar avslag på dessa reservationer. Jag yrkar till sist bifall till reservation 6, som Per-Ola Eriksson senare kommer att närmare redovisa.

Herr talman! I allra sista delen av sitt inlägg förklarade sig Lennart Brunander vara utomordentligt till freds med just den subventionsnivå som vi nu har. Jag vill då ställa den enkla frågan till honom hur det kunde komma sig att han för ett år sedan, när hans parti ingick i den borgerliga regeringen, ändå kunde vara till freds med en subventionsnivå som låg i varje fall 600 å 700 milj.kr. lägre. Vad är det som har inträffat under den tiden? Det kan rimligen inte vara ansvaret för Sveriges ekonomi som Lennart Brunander talar om, utan det tycks vara någon långt mer opportun inställning som han nu är talesman för.
Herr talman! Den orsaken redogjorde Arne Andersson i Ljung för i sitt första inlägg. Det har skett en momshöjning, som vi i och för sig inte är skuld till och som vi yrkade avslag på. När riksdagen fattade beslut om att genomföra den höjningen, fann vi det fullt rimligt att livsmedelskonsumenterna kompenserades för den. Jag ser subventioneringen — det gör vi i centerpartiet — som en återbäring av den moms som betalas för baslivsmedel. Det är orsaken till den uppfattning vi har, Arne Andersson.
Herr talman! Eftersom kommunister och socialdemokrater för några månader sedan, under höstriksdagen, gjorde upp just om vad den höjda momsen på baslivsmedlen skulle kosta vet vi att den kostar drygt 400 av de 600 å 700 miljoner som livsmedelssubventionen då höjdes med och som enligt Lennart Brunanders mening är den rätta nivån. Är man så mjuk i ryggen att man tycker att varje kostnadshöjning är den rätta när pengarna går till sådana här ändamål, då är det inget vidare stöd vi har att vänta från centerpartiet för en sanering av svensk ekonomi.
Herr talman! Det är faktiskt på det sättet att staten tar in pengarna till den här återbäringen via momsen på livsmedel, så detta påverkar egentligen inte statskassan.